Herr talman! Herr Nelander har riktat två frågor till mig om ortsgrupperingen av statstjänstemännens löner. För det första frågar han varför ingen revision föreslogs vid årets avtalsförhandlingar, särskilt mot bakgrund av de resultat som framlagts av 1964 års dyrortsundersökning. För det andra frågar han om jag överväger att låta utreda frågan om avveckling av dyrortsgrupperingen till förmån för införande av marknadslönesättning för de statligt anställda tjänstemännen. Efter förra årets riksdagsbeslut om reform av de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt har jag ett par gånger här i kammaren svarat på interpellationer, som har rört sig om olikheter mellan statliga löner på grund av ortsgruppering. Jag har då framhållit att det är en förhandlingsfråga hur framkomna undersökningsresultat skall fogas in i bedömningarna av anställningsoch arbetsvillkoren och hur eventuella prisskillnader skall påverka lönesättningen för de statsanställda. Jag har fortfarande den uppfattningen och vill hoppas att den delas av herr Nelander. Vad särskilt gäller årets avtalsförhandlingar för statstjänstemän kan jag nämna att de lett till totalresultat som de avtalsslutande parterna har kunnat godta. Parterna har emellertid enligt anteckning till förhandlingsprotokollet varit ense om att gemensamt undersöka förutsättningarna för att tillämpa sådana metoder för lönesättningen som närmar statstjänstemannasektorn till den allmänna arbetsmarknadens förhållanden, undersökningar som skall utföras med sikte på att vara klara under år 1968. Någon sådan utredning som herr Nelander åsyftar är inte aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation om dyrortsgrupperingens inverkan på statstjänstemannalönerna. Frågan har, som statsrådet anger, många gånger varit uppe till diskussion både i denna kammare och i statsutskottets femte avdelning, inte minst under den tid statsrådet Gustafsson var denna avdelnings ordförande. Att det komplicerade problem, som dyrortsgrupperingen utgör, är en förhandlingsfråga mellan arbetsmarknadens parter står ju helt klart, och min fråga gällde i första hand varför ingen revision hade föreslagits vid årets förhandlingar. Att frågan därvid varit uppe till behandling har emellertid på olika vägar blivit känt. Civilministern omnämner också en anteckning till förhandlingsprotokollet om att parterna gemensamt skall penetrera frågan. Försvarstjänstemannen, Tidskrift för Försvarets civila tjänstemannaförbund, skriver nyligen i en ledare att dyrortsfrågan stötte på envist motstånd i 1966 års centrala förhandlingar. Olika meningar har tydligen funnits hos topporganisationerna. Medan TCO-S krävde uppflyttning av vissa särskilt dyra områden till dyrortsgrupp 5 synes LO:s statstjänarkartell ha velat slopa dyrortsgrupp 3 över huvud taget.

Tydligen har kartellen tvingats till en kompromiss och därmed släppt dyrortskravet. Det synes sålunda av tidningscitaten att döma som om arbetsgivarparten, d. v. s. staten, inte hade något som helst intresse av att diskutera ortsgrupperingsfrågan. Även om vi, herr civilminister, är överens om att det är en förhandlingsfråga, kan väl inte riksdagen efter de många årens upprepade behandling av spörsmålet plötsligt förmenas att ha en åsikt. Om någon vecka kommer för resten motioner i ärendet upp till kammarens behandling. Vi har i vårt land i snart femtio år haft en dyrortsindelning, vilken varit mycket omdiskuterad och mycket kritiserad. Redan i ortsgrupperingsutredningen 1957, i vilken jag deltog, var vi överens om att ortsgruppsindelningen praktiskt taget förlorat sitt berättigande. Vi föreslog därför ett successivt slopande av densamma, eventuellt med särbestämmelser för bl.a. Norrland och måhända med övervägande av något slags marknadslönesättning. För min del har jag inte haft anledning ändra ståndpunkt. Mycket tyder på att det i praktiken i många fall kan vara dyrare att bo i landsorten än i storstaden — om man nämligen skall försöka hålla samma levnadsstandard. Genom olika riksdagsbeslut har vi kommit en god bit på väg mot enhetlighet. Fr. o, m. 1962 har ortsgrupperingen i fråga om ortsavdrag vid beskattning helt slopats — just vad vi föreslog 1957. För lönesättningen har antalet ortsgrupper, som en tid var uppe i inte minder än nio, bringats ned till tre. Framhållas bör kanske att ortsgrupp 3 nu omfattar hela södra och mellersta Sverige med undantag för stockholmsoch göteborgsregionerna med två tredjedelar av landets befolkning och 55 procent av statstjänstemännen. För min del har jag svårt att tänka mig en ytterligare uppspaltning. Den prisgeografiska undersökning som riksdagen begärde 1958 och som först i december 1965 överlämnades till riksdagen framvisade bl.a. att en ytterligare betydande utjämning i dyrortshänseende har ägt rum.

Detta förutsattes även av 1958 års B-riksdag. Mot bakgrunden av det anförda framstår onekligen, som jag sagt i min interpellation, arbetsgivarpartens passivitet i denna fråga som anmärkningsvärd. Jag är helt på det klara med att en utjämning kostar pengar — och mycket pengar. Förmodligen kommer statsrådet att understryka detta. Och jag har aldrig tänkt mig att man skulle kunna ta hela steget på en gång. Det menade vi inte heller i 1957 års utredning. Men man måste dock ha en vilja att så småningom få bort orättvisorna. Vissa undersökningar skall enligt parternas överenskommelse nu företagas och vara klara under år 1968. Man får väl hoppas att före avtalsförhandlingarna 1969 både arbetstagarparten och statens avtalsverk noga skall ha penetrerat denna viktiga fråga, så att en acceptabel lösning vid det tillfället kan åstadkommas.

Herr talman! Herr Nihlfors har frågat dels om jag är beredd att föreslå ett tilläggsanslag för innevarande budgetår för de merkostnader som orsakas SECO genom dess befattning med arbetskonflikten på skolområdet, dels om man kan räkna med att jag kommer att föreslå ett kraftigt höjt anslag till SECO för budgetåret 1967/68 och dels vilka åtgärder jag i övrigt ämnar vidta för att vid en långvarig konflikt möjliggöra för eleverna att fortsätta självstudier. Jag vill inleda med några allmänna synpunkter på frågan om elevernas medinflytande inom skolan. Som herr Nihlfors själv framhåller har samhället under senare år fäst allt större avseende vid elevernas medverkan. Detta har kommit till praktiskt uttryck i beslut och bestämmelser som tillkommit i anslutning till skolreformarbetet de senaste åren. Det är min uppfattning, att vad som härvidlag har skett är något för både elevernas fostran och skolans egna arbetsförhållanden mycket betydelsefullt och att denna utveckling mot ökat medinflytande och medansvar för eleverna bör drivas vidare. Mot bakgrund av ett så klart bejakande av elevernas medinflytande och medansvar kan givetvis ställas frågan, varför detta inte visat sig i form av en generösare anslagsgivning till SECO. — På detta vill jag svara, att det är riktigt att anslagsgivningen till SECO präglats av en viss återhållsamhet under det fåtal budgetår som gått sedan anslag första gången beviljades organisationen. Emellertid är detta något som inte sällan är fallet vid beviljande av anslag till en relativt ny och oprövad organisationsform, vars stabilitet och värde man vill få erfarenhet av. Jag vill i detta sammanhang gärna framhålla, att erfarenheterna av SECO:s utveckling varit mycket positiva och att dess insatser under lärarkonflikten är berömvärda. Frågan om SECO:s behov av tilläggsanslag får aktualiseras och konkretiseras av SECO själv, varefter frågan får prövas i sedvanlig ordning. Beträffande anslaget till SECO för kommande budgetår kan jag inte göra annat uttalande än att anslagsprövningen givetvis sker under hänsynstagande till de allmänna synpunkter som jag nyss redovisat. Herr Nihlfors sista fråga har på grund av utvecklingen mist sin aktualitet, varför jag avstår från att svara härpå.
Herr talman! Jag tackar för det svar ecklesiastikministern lämnat på min interpellation rörande kommande anslag till Sveriges elevers centralorganisation, SECO. Den vid interpellationens väckande den 21 oktober aktuella frågan om åtgärder för att vid en långvarig konflikt möjliggöra för eleverna att fortsätta med självstudier är onekligen inte längre aktuell sedan lärarkonflikten äntligen bilagts. Ecklesiastikministerns mycket positiva uttalanden om SECO:s insatser under konflikten är jag särskilt glad för, liksom för hans framhållande av att erfarenheterna av SECO:s utveckling varit mycket positiva. Från början förelåg det uppenbarligen en stark skepsis gentemot SECO. Vi var två som 1960 motionerade för första gången i riksdagen om ett bidrag på 20000 kronor, men vi fick då ett blankt nej. Isen bröts genom en fyrpartimotion år 1963. Jag noterar att det nuvarande statsrådet Olof Palme var en av motionärerna. Riksdagen gick då med på att bidra med 10 000 kronor — ett belopp som inte på något sätt är aktuellt i dag, ty diskussionen rör sig om väsentligt större belopp. Årets statsbudget upptar 60 000 kronor till denna elevorganisation, medan skolöverstyrelsen tillstyrkt 100 000 kronor. Från folkpartihåll motionerades i våras förgäves om ett belopp på 100 000 kronor. I skolöverstyrelsens petita avseende nästa budgetår, som inlämnats till Kungl. Maj:t före skolkonflikten, föreslås återigen 100 000 kronor i anslag till SECO. Skolöverstyrelsen borde kanske få möjlighet att ta denna fråga under omprövning och inkomma med en ny bedömning till statsrådet innan arbetet med statsbudgeten för 1967/68 avslutas. SECO begärde i våras 165 000 kronor, bl.a. med hänsyn till de nya skolformer för gymnasium och fackskola som från och med i höst är avsedda att genom föras och som förutsätter en ökad medverkan från elevernas sida genom representation i samarbetsnämnder och deltagande i ämnesoch klasskonferenser då pedagogiska frågor behandlas. Skall det på allvar kunna bli något av med skoldemokratiens genomförande måste SECO få ekonomiska möjligheter att ordna med information och undervisningsverksamhet. Om det före skolkonflikten fanns någon kvardröjande tveksamhet mot SECO är denna säkert helt förvsunnen nu när alla genom press och TV-radio kunnat följa vad som uträttats av SECO:s ledning och av elevråden i skolorna under strejkoch lockouttiden. Jag och många med mig har imponerats av den mognad och omdömesgillhet som visats. Under konflikten organiserades 200 nya elevråd, vilket visar att det tidigare fanns stora luckor i denna nu för skolväsendet nödvändiga elevorganisation. Det prov elevorganisationerna sattes på i höst utan någon längre tids förberedelse måste man säga att det trots allt klarat med bred marginal. Vi bör vara beredda att stödja en utvidgning av detta nya inslag av elevaktivitet i skolan, och skoldemokratiska organ som samarbetsnämnderna bör kunna prövas även på grundskolans högstadium som nästa steg i denna utveckling. Herr talman! Jag tror att de besvärligheter som på sina håll finns beträffande skoldisciplinen skulle kunna minskas genom en utökad samverkan mellan skolledning och elevorgan. En bredare grund för skoldemokratien bör kunna medföra ett ökat intresse för och större aktivitet i allmänna samhällsfrågor, som kan förväntas lättare leva kvar även efter genomförd skolgång. 1 cen skrivelse till ecklesiastikministern i början av detta år har SECO, enligt min mening, anfört många viktiga synpunkter på demokratien inom skolan och framhållit betydelsen av att eleverna får en riktig uppfattning om en fungerande demokrati genom att själva i de mokratiska former få ökat medinflytande inom det samhälle skolan utgör. Det finns all anledning överväga en utvidgning av elevernas medverkan, sedan någon tids ytterligare erfarenhet vunnits. Vad jag nu anfört är ingen inledning till en debatt om anslagens storlek i framtiden. Jag förstår att ecklesiastikministern numera ser på SECO med delvis andra ögon — det är det ju många som gör —— och att anslagsfrågan därför kommer att bedömas mycket positivt. Det är också viktigt att så sker, ty i annat fall skulle nog en djup misströstan sprida sig bland dem som är aktiva inom den avsevärt utbyggda elevorganisationen och som under konflikten satsade så mycket av tid och arbete att eleverna ibland fått bekymmer med att hinna ikapp det ordinarie skolarbetet för egen del. I min interpellation berörde jag även frågan om tilläggsanslag för innevarande budgetår, och jag tror att ecklesiastikministern ganska snart kommer att få ta emot en framställning om ett dylikt anslag. Anslaget om 60 000 kronor för detta budgetår har redan måst tas i anspråk i sådan omfattning att verksamheten, efter vad det sagts mig, kanske måste läggas ned fram till nästa budgetår, om något tilläggsanslag nu inte beviljas. Därför utgår jag från att ecklesiastikministern delar min uppfattning att en sådan situation efter vad som förekommit av betydelsefulla arbetsinsatser från SECO:s sida denna höst helt enkelt inte får uppstå.

Herr talman! Jag besökte i går Göteborgs elevorganisation och studerade lokaliteterna, som inte precis är storslagna. Elevorganisationen har inga lokaler i någon av Göteborgs 44 skolor. Eleverna får hålla sig med lokaler i en nedlagd affär utåt Mölndal till. De är faktiskt värda bättre lokaliteter än de nu har, inte minst efter elevrådens in« satser under den gångna konflikten. Jag hade tillfälle att på mycket nära håll följa det arbete som många elevrådsrepresentanter under den tiden utförde, särskilt vid ett gymnasium i Göteborg. Jag kan därför instämma i de ord statsrådet använder i sitt svar, att SECO:s insatser under lärarkonflikten var berömvärda. Detta gäller även insatserna på många lokala orter, där elevernas roll i skolarbetet var mycket betydande och där medinflytandet och medansvaret under konflikten tog sig konkreta uttryck. Det fanns elever som anslog hela dagar och halva nätter åt det arbetet. Vi känner också till från tidigare tillfällen att SECO har begärt högre anslag än vad som hittills utgått, bl.a. till reseinstruktörer och till centralt kansli. Jag tycker verkligen att det behövs ett tillläggsanslag nu, inte bara som premium för det arbete som organisationen utfört under den senaste tiden utan därför att ett högre anslag är av behovet påkallat. Jag uttrycker också förhoppningen att det måtte utgå ett förhöjt anslag för 1967/68. Statsrådet Edenmans positiva bedömning av SECO:s arbete bör också leda till ett positivt resultat vid prövningen av anslagsfrågan.
Herr talman! Herr Källstad har frågat mig om jag vill medverka till att åtgärder vidtas i syfte att begränsa den reseverksamhet, som lärarhögskolornas metodiklektorer nu tvingas till genom rådande utbildningssystem. Jag vill först framhålla att vad som sägs i interpellationen om att metodiklektorerna tvingas resa runt i praktiskt taget hela landet ger en missvisande bild av det verkliga förhållandet. Landet är nämligen indelat i regioner på så sätt att varje lärarhögskola har sin region inom vilken den normalt placerar sina lärarkandidater. Undantag kan ibland förekomma, t.ex. då en lärarkandidat har mycket starka sociala skäl för att tjänstgöringen under praktikterminen förläggs närmare hemorten. Det förefaller mig också som om interpellanten underskattar betydelsen av lektorernas besök. Bl. a. den jämförelsevis snabba omsättningen inom kåren av handledare ute på fältet gör besöken nödvändiga. Systemet med metodiklektorernas resor har emellertid olägenheter som man så långt möjligt bör söka avhjälpa. I förslaget till reformering av lärarutbildningen, som enligt planerna relativt snart skall kunna presenteras för riksdagen, ingår bl.a. inrättande av ytterligare lärarhögskolor. Om antalet lärarhögskolor ökas kommer givetvis fler lärarkandidater under praktikterminen att kunna tjänstgöra i närheten av lärarhögskolan. Jag räknar vidare med att tjänstgöring under praktiktermin skall kunna koncentreras till ett mindre antal orter, s.k. praktikcentra. Dessa bör förläggas till kommunikationstekniskt välbelägna orter och få en sådan omfattning och utformning att bl.a. resor och restid för metodiklektorerna skall kunna avsevärt minskas.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Edenman för svaret på min interpellation. Naturligtvis är jag inte alls okunnig om att vi har fyra regioner i landet, en för varje lärarhögskola — Göteborg, Malmö, Uppsala och Stockholm. Det synes vara så att man från Göteborg och Uppsala får skicka lärarkandidaterna längst även om det sällan blir utanför det egna området — det kan väl ske en och annan gång. Regionindelningen förhindrar alltför långt resande. Men det synes i alla fall som om det är för mycket resande. Jag har i dag erhållit ett besked från riksdagens upplysningstjänst, av vilket det framgår att också statsrevisorerna har intresse för denna sak. Statsrevisorerna granskar för närvarande metodiklektorernas reseersättningar och kommer troligen att framställa anmärkningar i ämnet i årets revisionsberättelse, som publiceras den 15 december. Nu säger statsrådet att det verkligen är fråga om olägenheter, som man så långt möjligt bör avhjälpa. Han anför att det torde kunna ske relativt snart i samband med att propositionen om lärarhögskolorna presenteras. Det skulle bli ytterligare lärarhögskolor, och därigenom skulle lärarkandidaterna kunna få en praktiktermin i närheten av ifrågavarande lärarhögskola. Om man skulle vilja inskränka dessa resor, kan man gå till väga på olika sätt. Man kan tänka sig att t.ex. lärarhögskoleorten Göteborg får ett visst antal platser bundna till sig i Göteborg eller inom en omkrets av förslagsvis tio mil. Man kan också, som statsrådet föreslagit i sitt svar ordna praktikcentra, vilket jag tycker är en riktig tanke — de två tankarna behöver inte alls stå i motsättning till varandra. Man skulle i så fall få ett praktikcentrum som kommunikationstekniskt ligger bra till i förhållande till lärarhögskolan. Frågan är då om skolkommunen bör hålla ett visst antal fasta praktiklärartjänster. Jag skulle vilja fråga statsrådet om han menar det och om det alltså blir ett åläggande för kommunerna att göra detta.

Herr talman! Herr Källstad har frågat om jag avser att till förnyad prövning ta upp frågan om att vid Göteborgs universitet bygga ut den juridiska utbildningen till att omfatta — utöver den första studieterminens undervisning, som är gemensam för juris och politices studerande — även den andra studieterminen under vilken undervisning skulle meddelas för enbart juris studerande. Jag vill erinra om att riksdagen så sent som förra året tagit ställning till utbyggnaden av de juridiska fakulteterna fram till början av 1970-talet och därvid utgått från att uppbyggnaden av en juridisk fakultet i Göteborg tills vidare skall anstå. Nu framhåller interpellanten att förslaget om att vidga undervisningen i juridik i Göteborg inte framförts i syfte att senare inrätta en juridisk fakultet där. Jag kan för min del inte finna annat än att de skäl som framförts för att ge undervisning i Göteborg en andra studietermin kommer att på enahanda sätt kunna framföras som motivering för en tredje, en fjärde studietermin etc. Jag är alltså inte beredd att nu — mot riksdagens ställningstagande förra året — medverka till en successiv uppbyggnad av juridisk utbildning vid Göteborgs universitet.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet också för detta svar. Men om det föregående svaret innehöll positiva förslag, så finner jag inga sådana i det nu avgivna. 1965 års riksdag för att juridisk utbildning endast skall ske inom ramen för nuvarande juridiska fakulteter. Och det är ju inte fråga om att nu föreslå inrättande av en juridisk fakultet i Göteborg, utan det är fråga om att få till stånd en rationell lösning av den juridiska utbildningen för elever i Göteborg och dess närhet. Undervisningen skulle ske från Lunds juridiska fakultet. Vidare vill jag framhålla att de propedeutiska kurserna i juridik och företagsekonomi, som anordnats sedan några år tillbaka, är samordnade med utbildningen i motsvarande ämnen för studenter som avser att avlägga politices magisterexamen. Kurserna ingår alltså inte i formell mening i någon juristutbildning, men de kan vara grunden för en sådan genom att ämnesområdena är desamma som inom de samhällsvetenskapliga studierna. Något särskilt riksdagens beslut om denna utbildning, som omfattar den första utbildningsterminen, har inte fattats. Konsistoriet vid universitetet i Göteborg har föreslagit att undervisningen i juridik skulle utvidgas med ytterligare en termin. Det skulle alltså bli fråga om ett helt år. Konsistoriet har åberopat studentsociala skäl och understrukit att utvidgningen av undervisningen skulle medföra utgiftsminskningar för de studenter som har sina föräldrahem i göteborgsområdet samt att det skulle bli mindre efterfrågan på studentbostäder på de orter som har juridisk fakultet — i detta fall närmast Lund, där det är brist på studentbostäder. Vidare har man tänkt sig att göra en viss omdisponering av utbildningen och kurserna, så att den propedeutiska kursen och kursen i rättshistoria skulle hållas första terminen samt kurserna i företagsekonomi och nationalekonomi andra terminen. För den propedeutiska kursen skulle svara en lagman och tre hovrättsråd vid hovrätten för västra Sverige. Vad ämnet rättshistoria beträffar hade professor Gerhard Hafström i Lund åtagit sig att ombesörja både undervisning och examination. Företags ekonomien skulle handelshögskolan i Göteborg svara för. Nationalekonomien hade man heller inga svårigheter med — den kunde ske genom universitetet, handelshögskolan eller socialhögskolan, och docenten Ingemar Gerhard hade lovat medverka i undervisningen och examinationen vårterminen 1967. Det skulle röra sig om cirka femtio studenter, och kostnaderna skulle enligt universitetets beräkningar bli omkring 48 000 kronor. Universitetskanslersämbetet har tillstyrkt förslaget men skrivit ned kostnaderna till 42000 kronor. Även universitetskanslersämbetet pekar på de sociala skälen och framhåller att det inte minst viktiga är att en decentralisering av den juridiska utbildningen på detta vis skulle kunna äga rum. Jag tycker att förnuftet säger att det vore klokt att försöka få till stånd denna förlängda utbildning i Göteborg. Det är ju strängt taget inte Göteborgs universitet som står för juristutbildningen utan Lunds universitet. Det är alltså inte fråga om en utvidgning genom en ny fakultet vid Göteborgs universitet utan om en rationell lösning av en utbildningsfråga. Jag anser att man borde lösa frågan på detta sätt, och ur finansiell synpunkt gäller det en spottstyver.
Herr talman! Det är självfallet att det inte är en ekonomisk fråga när det gäller 40 000 kronor, utan det gäller om en juridisk utbildning skall komma till stånd eller inte i Göteborg. Visserligen är motiveringen härvidlag studentsocial och det står i interpellationen att förslaget har framförts främst ur studiesocial synpunkt: utgifterna för studierna skulle bli mindre om dessa förlades till hemorten. Men just med den motiveringen kan man lika väl föreslå en tredje eller fjärde termin. Det väsentliga här, herr Källstad, är ju att den undervisning som nu bedrivs i Göteborg — den propedeutiska kursen och den i företagsekonomi är gemensam för politices och juris studerande, men att av studiesociala skäl förlägga ytterligare en termin till Göteborg innebär att man börjar med regelrätta juridiska studier, framför allt i ämnet rättshistoria. Därifrån är steget inte långt till nästa ämne, nämligen civilrätt I, för att sedan gå vidare. Man kan alltså hela tiden använda samma studiesociala motivering, d.v.s. att de unga studerandena skall få vara hemma så länge som möjligt. Just av dessa skäl anser jag att riksdagens förslag från i fjol fortfarande bör gälla.
Herr talman! Jag uppmärksammade att statsrådet uttalade misstanken att det skulle kunna bli fråga också om en tredje och en fjärde termin. Principen om från Lund decentraliserad juristutbildning finns ju redan fastlagd i och med att en termin är förlagd utanför universitetet i Lund, och jag tycker inte att det är lämpligt att avbryta studierna och byta studieort efter en enda termin. Med denna fråga om decentralisering — som jag tycker är aktuell — förhåller det sig så att universitetskanslersämbetet har tillsatt en utredningsman som skall syssla med frågan om utbyggnad av och dimensionering av den juridiska utbildningsorganisationen och kartlägga och bedöma möjligheterna till en viss decentralisering av denna utbildning. Universitetskanslersämbetet har alltså inte ansett att detta strider emot något riksdagsbeslut från år 1965. Universitetskanslersämbetet skriver: »Frågan om inrättande av en juridisk fakultet i Göteborg saknar således för närvarande all aktualitet och ämbetet har genom sitt ställningstagande till nu förevarande framställning endast velat medverka till en rationell lösning av en utbildningsfråga.» Jag tycker att universitetskanslersämbetets bedömning av denna fråga är riktig och hade bort kunna leda till ett positivt beslut.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste begära ordet igen, men herr Källstad har fel utgångspunkt för sitt resonemang. Anledningen till att man förlade undervisningen under första terminen till Göteborg var att man där har en stor och livskraftig samhällsvetenskaplig fakultet och det är självklart att man i Göteborg måste kunna avlägga en examen som politices magister. När den propedeutiska kursen för dessa studerande och kursen i företagsekonomi sammanfaller med de juridiska studierna är det självfallet att de juris studerande skall kunna läsa denna del i Göteborg om de vill. Många gör det inte, utan åker till Uppsala, Lund eller Stockholm. Det är den andra terminen, herr Källstad, som är en begynnelse till skapandet av en juridisk fakultet i Göteborg, och det är ingalunda på det sättet att detta uteslutande är en studiesocial fråga eller en angelägenhet för Lunds universitet. Det finns, som herr Källstad vet, mycket starka krafter i gång i Göteborg för att få en fullständig juridisk fakultet uppbyggd där. Jag har mottagit flera uppvaktningar härom både från kommunalt håll och av juridiskt intresserade personer i Göteborg. Detta är alltså en stor fråga. Man kan kalla den ett isberg eller vad som helst; det är inte ett fullt så litet och behändigt studiesocialt problem om 40 000 kronor som herr Källstad vill göra gällande.

Herr talman! Med all respekt för herr talmannen och övriga personer som i organisationsutredningen varit med om att utarbeta det förslag som riksdagen här har att behandla har herr Martinsson och jag i en motion framfört vissa kritiska synpunkter på detta förslag. Jag tillåter mig även att begagna den rätt som tillkommer varje ledamot av kammaren och här vidare utveckla mina synpunkter på ärendet. En av demokratiens grundläggande funktioner är ju att alla som skall dela ett ansvar också har skyldighet att granska underlaget för sina beslut. Jag vill börja med att beklaga att organisationsutredningens betänkande framlades vid en sådan tidpunkt, att riksdagsledamöterna under den korta motionstid som står till buds kanske inte hade möjligheter att ordentligt penetrera detta viktiga ärende. Förslaget framlades nämligen andra dagen av remissdebatten då en stor del av ledamöterna redan hade rest hem eller stod i begrepp att göra det. Därefter kom ett par helgdagar, och när riksdagen åter samlades hade mer än halva motionstiden redan gått. Detta förhållande kan ha medfört att många ledamöter inte har tillräckligt uppmärksammat förslaget. Motionärerna vill inte förneka betydelsen av de förbättringar som kommit till stånd genom förslag som organisationsutredningen tidigare lagt fram och som kan följa av det nu föreliggande förslaget. Motionärerna vänder sig inte heller mot en personalorganisation som ger större trygghet för de anställda i detta hus. Det bör naturligtvis vara en strävan för oss att skapa trygghet för våra anställda på samma sätt som vi, ofta genom lagstiftning, skapar trygghet för anställda på andra områden. Framför allt är det angeläget att kamrarnas sekreterare får den ställning som bör tillkomma tjänstemän med det ansvar som kammarsekreterarna har, ett ansvar som jag tycker står i full paritet med statssekreterarnas. Alla torde vara överens om att det är viktigt att den saken blir ordnad. Att riksdagens ledamöter och allmänheten får en bättre service genom att ett större antal skrivoch läskunniga personer anställs för att förvandla motioner, anföranden och beslut till välredigerade protokoll, som kvickt distribueras, är självfallet också bara en fördel och någonting som inte någon har invändningar emot.

För de av kammarens ledamöter som eventuellt inte hunnit sätta sig in i detta stora ärende vill jag i korthet redogöra för vad saken gäller. Förutom kammarsekreterarna, som skall fast anställas, kommer de 2 förste sekreterarna i :konstitutionsutskottet och statsutskottet att placeras i lönegrad C4. Dessutom skall 24 utskottssekreterare heltidsanställas på förordnande, sju av dem i lönegrad Cr 3, sju i Cr 2 och sex i Cr 1. Dessa placeringar beslutades vid förhandlingar som skedde innan organisationsutredningen lade fram sitt betänkande. Utskottet säger att motionärerna kritiserat detta förfarande liksom annonseringen av tjänsterna. Nej, vi har inte kritiserat själva annonseringen, utan den omständigheten att förfarandet inte överensstämmer med de resonemang som organisationsutredningen för när det gäller tjänsterna på C-planen. Där har man fastslagit att de tjänster som är placerade på C-planen enligt normerna för statsanställda inte skall kungöras. Men i annonsen, som visserligen anmäldes här i kammaren dagen innan den var införd i tidningarna, är också tjänsterna på C-planen upptagna. Vad vi har vänt oss emot är alltså att man har, utan att riksdagen eller ifrågavarande utskott fått ta ställning därtill, utannonserat även C-tjänsterna. Det överensstämmer inte med resonemanget i organisationsutredningens förslag.

Förordnandet av kammarsekreterarna på endast ett år i taget förklaras med att det är fråga om ett förtroendeuppdrag och att kammarsek reterarna därför även i fortsättningen bör väljas varje år.

Förutom att kammarsekreterarna skall väljas varje år föreskriver riksdagsstadgan beträffande utskottssekreterarna att varje utskott självt utser sin sekreterare. Nu har sammansatta utskottet — konstitutionsoch bankoutskotten är ju de enda utskott vilka har rätt att ta initiativ — under behandlingen av detta ärende också tagit ett initiativ och gjort en förändring av stadgan så att denna överensstämmer med det förslag man här lägger fram. Detta kunde de kammarledamöter som läste organisationsutredningens förslag inte veta; det står inte i utredningens betänkande något om den saken.

När tjänsterna i fortsättningen skall tillsättas får utskotten själva fatta beslut därom. Då oroliga frågare i detta hus fört denna sak på tal, har man lugnat dem med att säga att förslaget beror på att utskotten ju inte själva är valda i januari månad när tjänsterna skall tillsättas. Som väl är har inte detta argument tagits upp i utskottsbetänkandet; det går inte att offentligt försvara ett sådant argument särskilt som tjänsterna redan är utannonserade. I organisationsutredningens betänkande anföres att tjänsterna bör tillsättas så snart som möjligt efter riksdagens beslut och före december månads utgång. Eftersom utskotten då fortfarande är intakta, föreligger således inga skäl ur den synpunkten att frånta utskotten deras möjligheter att själva tillsätta sina sekreterare. Utskottet har avstyrkt motionen och anför att utredningen har lämnat starka skäl för att tillsättningen första gången skall uppdragas åt en särskild nämnd. Jag skulle vilja fråga utskottets företrädare vad det är för starka skäl som har åberopats. Jag har inte kunnat finna att organisationsutredningen har angivit några synnerligen starka skäl för detta förfarande.

Utskottet finner dessa skäl helt övertygande och tillstyrker därför förslaget. Någon anledning att göra undantag för utskottssekreterare kan utskottet ej anse föreligga; snarare borde förfarandet ha gjorts ännu mera omfattande.» När man först läser detta kan man tycka att det är en riktig åsnespark åt motionärerna. Granskar man det emellertid närmare och tänker igenom saken, finner man att utskottet snarare har sparkat sig självt. Om utskotten fråntages möjligheten att själva tillsätta sina sekreterare, minskas deras suveränitet och möjligheter att påverka tillsättningen. Vilka tekniska resurser har för övrigt denna nämnd utöver dem som utskotten skulle kunna begagna sig av, om de fick tillsätta sekreterarna även första gången? Förslaget innebär nämligen att när en ny sekreterare i fortsättningen skall tillsättas får utskotten själva göra detta. Kan det inte även då uppstå en sådan situation att samma argument, som utredningen och utskottet nu har anfört, kan bli aktuella nämligen att man behöver teknisk expertis? Utskottet har talat så varmt för denna tillsättningsnämnd att om man inte hade texten till den föreslagna ändringen av stadgan att lita till, skulle man kunna tro att utskottet i själva verket menar att nämnden skall permanentas.

Ja, man är så ivrig att framhålla nödvändigheten av dessa kvalifikationer för de tjänstemän som skall anställas, att jag tycker utskottet nedvärderar de tjänstemän som vi har och tidigare har haft. Vad utskottet har skrivit är en utmaning mot de tjänstemän som nu är anställda och som efter vad jag vet på ett utmärkt sätt har skött sina arbetsuppgifter. På s. 10 skriver utskottet om betydelsen av att tjänstemännen har tillräckliga meriter. Men det är som be kant så att meriter vid tillsättning av tjänster inte alla gånger är detsamma som kvalifikationer. Man kan få en högre tjänst på goda meriter, men det är inte säkert att man därmed har de bästa kvalifikationerna för tjänsten. Utskottet gör på sidan 10 ett annat uttalande som jag gärna vill läsa in till protokollet: »Utskottet vill även instämma i utredningens uttalande, att anställning i riksdagen bör vid tillsättning av tjänst inom statsförvaltningen i övrigt tillmätas minst samma värde som jämförlig tjänstgöring i annan befattning. Detta förutsätter emellertid att riksdagen på sätt utskottet förordar iakttar höga kvalifikationskrav vid förordnande på här ifrågakommande befattningar.» Jag tycker att denna passus visar att man nedvärderar riksdagens tjänstemän och menar att dessa inte skulle ha samma värde som tjänstemän inom andra institutioner. I själva verket har många av de nuvarande tjänstemännen genom den föreslagna lönesättningen, vilken tillkommit för att man, såsom utskottet upprepade gånger understryker, skall få välkvalificerade tjänstemän, förklarats väga för lätt. De har inte en chans att tävla om dessa tjänster, eftersom de inte har kvalifikationer som motsvarar så höga lönegrader. Organisationsutredningen har försiktigtvis uttalat sig ganska allmänt om kvalifikationerna. Man anför att det självfallet måste vara välkvalificerat folk med goda meriter, men man har inte i sitt betänkande lämnat några exempel på vad man avser med dessa kvalifikationer. I en särskild bilaga till utskottsutlåtandet, vilken även är medtagen i organisationsutredningens betänkande, har man emellertid beträffande lagutskotten bl.a. uttalat att det bör vara fråga om tjänstemän, som befinner sig i hovrättskarriären och som åtminstone är hovrättsassessorer. Detta anger tydligt att de nuvarande tjänste männen, som är hovrättsfiskaler och som i varje fall i mitt utskott under många år klarat sig ypperligt väl, har mycket små chanser — i varje fall bör de känna det så — att kunna tävla om dessa tjänster. För att sedan övergå till underlaget för utskottets uppfattning att tjänstemännen bör vara heltidsanställda tycker jag att organisationsutredningen och utskotten lämnar ganska svävande förklaringar till hur dessa heltidsanställda tjänstemän skall sysselsättas under de månader när riksdagen inte är samlad. Både i utredningen och i utskottsutlåtandet hänvisar man visserligen dels till en planerad arbetsrationalisering, dels — vilket är alldeles riktigt — till de strävanden som under senare år förekommit, syftande till en sådan uppdelning av arbetet att flera ärenden kan behandlas under höstsessionen. Jag har en utredning till hands, vilken visar att utskotten under senare år i allmänhet uppskjutit flera ärenden än tidigare till hösten. I samband med dessa rationaliseringssträvanden framhåller utredningen och även utskottet att det bör ske en inskränkning i remissförfarandet. Utskotten remitterar som bekant varje år ett stort antal motioner till institutioner och verk för att inhämta dessas yttranden. Om man avskaffade detta remissförfarande med skrivelser till verken, skulle enligt vad man anser arbetsmöjligheterna under sommarmånaderna för de fast anställda sekreterarna kunna ökas. Men hur skall nu detta kunna ske? Varför remitterar utskotten motioner i så stor utsträckning? Jo, anledningen är naturligtvis att utskottens ledamöter önskar få en så allsidig belysning som möjligt av de i motionerna aktualiserade frågorna och att man vill ha den skriftligen redovisad och auktoriserad genom remissvar från ett verk, där saken ofta är behandlad i samråd med verkets chef, vilken med sitt namn gått i god för den inställning som verket ger till känna. När det t.ex. gäller de stora organisationerna på arbetsmarknaden remitterar man frågor till dem, därför att de har en så stor betydelse i samhället och att man behöver veta deras inställning. Särskilt oppositionen i riksdagen bör väl vara i allra högsta grad intresserad av att bibehålla detta remissförfarande såsom det nu praktiseras. Jag vill i detta sammanhang ställa följande fråga till utskottets företrädare: Är det avsikten att nuvarande remissförfarande skall ersättas med att utskottens sekreterare under sommarmånaderna skall ringa omkring till verk och institutioner av olika slag för att erhålla de upplysningar som nu inhämtas genom remissförfarandet och att de skall göra detta under en tid när det nästan alltid är tomt t.o.m. i departementen? Man kan ju ringa till ett departement t.ex. under juli månad och kanske inte få tag i någon som kan ge besked i en viss fråga, därför att det är semestertid, och det är ju likadant vart man vänder sig under sommartiden. Detta är emellertid inte det avgörande skälet mot slopande av remissförfarandet utan det avgörande är ju att det inte blir samma resultat, om utskottets ledamöter får en andrahandsuppgift, som sekreteraren kanske per telefon har inhämtat än om det föreligger ett skriftligt remissvar som eventuelli kan införas som bilaga till utskottsutlåtandet. En annan väg för att kunna skapa flera arbetsuppgifter och sprida arbetet under hela året för dessa fast anställda tjänstemän är enligt förslaget att man skall minska antalet tillfälliga föredragande i utskotten. Det är en alldeles riktig tanke, men jag tror inte att den alltid går att realisera. Det händer ju, att propositioner från regeringen kommer så sent och att man har så kort tid på sig att behandla dem att utskottets sekreterare inte har några möjligheter att på ett riktigt sätt sätta sig in i vad en proposition innehåller. Vid sådana tillfällen tror jag att en hel del utskott även i fortsättningen måste lita till tjänstemän i departementet, sådana som på ett tidigare stadium har kunnat följa det förevarande ärendet och är insatta i sakförhållandena. Vidare talas det om möjligheterna att ordna fyllnadstjänstgöring, om inte arbetet i riksdagen blir av tillräcklig omfattning. Genom kontakter med andra organ skall det kunna komma till stånd en fyllnadstjänstgöring. Men man lämnar inte några konkreta förslag därtill utom i fråga om konstitutionsutskottets och statsutskottets sekreterare. I det fallet har man i förväg försäkrat sig om att vederbörandes arbetsuppgifter skall kunna samordnas med riksdagens ombudsmäns arbete att man alltså skall kunna ge dessa tjänstemän fyllnadstjänstgöring hos ombudsmännen. På det sättet har man på den kanten räddat ansiktet. Denna ansiktslyftning har utskottet anammat med så stor glädje, att man talar om den på minst tre ställen i utskottsutlåtandet. Jag tycker för min del att det är en rökridå som här lagts ut och bakom vilken man drar sig tillbaka för att dölja det faktum att riksdagen nu går att besluta om fast anställda tjänstemän i mycket höga lönegrader utan att någon egentligen vet på vilket sätt de skall kunna beredas full sysselsättning. På något ställe i utskottsutlåtandet säger sammansatta utskottet att det är nödvändigt att genom mera kvalificerade tjänstemän ge ledamöterna en bättre service. Jag tycker att detta är en underlig formulering, ty mig veterligen har det hittills inte klagats över servicen. För min del får jag säga — och jag tror många kamrater i andra lagutskottet kan instämma däri att det aldrig brister i välvilja då det gäller att ge ledamöterna bästa möjliga service. När sammansatta utskottet talar om bättre service kanhända utskottet tänker på den tilltagande reslusten inom utskotten. Man menar kanske att ifrågavarande utskottstjänstemän skall beredas sysselsättning under sommarmånaderna på så sätt att de skall bli något slags resebyråtjänstemän. För min del tycker jag att det är litet väl höga tjänster härför. Jag skall sedan gå in på besvärsrätten som också tagits upp av motionärerna. Det har föreslagits att bankoutskottet skall vara besvärsorgan beträffande alla tjänster på A och B-planen. Vi har vänt oss emot detta. Utredningen har föreslagit, vilket också tillstyrkts av utskottet, att det skall hemställas hos Kungl. Maj:t om en ändring av bestämmelserna, så att riksdagens tjänstemän får besvärsrätt i samma utsträckning som statstjänstemännen. Efter mycket resonerande har man inom utredningen beslutat sig för att bankoutskottet skall vara det organ hos vilket tjänstemän som eventuellt är missnöjda med tillsättningarna skall kunna besvära sig. Motionärerna kan inte anse detta vara riktigt. Det bör inte vara ett utskott inom riksdagen som bestämmer vilka tjänstemän andra utskott skall ha. Bankoutskottet kan ju också ha en tjänsteman som överklagar ett beslut och då skulle utskottet alltså få ta ställning beträffande en egen befattningshavare. Här skulle det då gälla 12—16 befattningshavare för vilka bankoutskottet skulle vara besvärsinstans. För vår del har vi inte någonting emot att tjänstemännen äger besvärsrätt, det är alldeles naturligt, men med tanke på det föreliggande förslaget har vi ansett det adekvat att helt utesluta möjligheterna till besvärsrätt. För min del skulle jag emellertid kunna tänka mig att man beträffande besvärsrätten hade föreslagit en särskild nämnd med utomstående personer som t.ex. har domarkompetens liksom också andra jurister, d.v.s. personer som är väl insatta i tjänstemännens förhållanden. Till slut vill jag säga något om det mycket betydelsefulla resonemang som utskottet för beträffande möjligheterna att ta hänsyn till de tjänstemän som eventuellt måste avskedas och som på grund av ändrade arbetsförhållanden i riksdagen är tvungna att lämna sina anställningar. Här måste särskilt understrykas att dessa tjänstemän givetvis bör underrättas i så god tid att de kan ordna nya tjänster. Jag tycker det är mycket bra att det klart sagts ifrån på denna punkt, men jag anser att en del tjänstemän glömts bort nämligen de som eventuellt inte kommer tillbaka efter jul därför att de då inte erhåller tjänster. Visserligen gäller det endast arvodestjänster, men även de tjänstemännen tycker jag man skall ta hänsyn till. Det är inte särskilt humant att de bara får 14 dagar på sig före jul för att skaffa sig nya anställningar — eller få besked om huruvida de får vara kvar här i huset eller inte. Vid all omorganisering bör det vara en strävan att nå effektivitet men även att skapa trivsel. Jag är emellertid inte övertygad om att ett bifall till det förslag som vi nu skall besluta om verkligen skulle leda till effektivitet, lika litet som jag tror att det kommer att skapa någon större trivsel. Som ett led i vårt allmänna standardoch statustänkande är förslaget säkert gott och i denna air av högreståndsmiljö får kanske vi vanliga vardagsmänniskor — som herr Hjalmarson brukade säga — vara tacksamma för att vi får vara med om att säga ja och amen till förslaget även om vi kanske tycker att det bort vara bättre underbyggt. Men jag tycker inte att ett så viktigt beslut som det vi nu skall fatta skall få gå igenom bara med ett klubbslag. Av den anledningen har jag talat så här länge i denna fråga, och det är också därför som min medmotionär och jag har skrivit vår motion. Som jag sade i början tycker vi, att om vi skall vara med och ta ansvar, så skall vi också ha rätt att kritisera. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen II: 944.
Herr talman! Fröken Sandell inbjuder sannerligen till repliker, men jag skall inte, åtminstone inte i detta inlägg, bemöta henne. Utskottets talan kommer till en början att föras av annan ledamot av utskottet. Oftast tillmätes ärendena i riksdagen tillräcklig tid för behandling i lugnt tempo, men ibland är det litet bråttom. Så har i någon mån varit fallet med detta ärende, och det är förmodligen brådska som gjort att mitt namn har fallit bort i ledamotsförteckningen. Jag vill bara anmäla att jag har deltagit i hela utskottsbehandlingen av detta ärende och alltså står bakom utskottets hemställan, till vilken jag också yrkar bifall.

Herr talman! Jag lyssnade med intresse till fröken Sandells kommentarer till föreliggande utskottsbetänkande och det förslag som framlagts av organisationsutredningen. Jag tillät mig tolka fröken Sandells inlägg så att hon är positiv i sin bedömning av det framlagda förslaget. Fröken Sandell har själv arbetat mycket med organisationsfrågor här i riksdagen, och vi vet att hon har nedlagt ett stort och intresserat arbete på dem. Det är också på fröken Sandells initiativ som vi alltid har friska blommor framme vid talmansbordet. Även vid behandlingen av nu förevarande ärende har hon överräckt en del rosor, om de också varit blandade med litet ris. Vid alla genomgripande förändringar brukar åsikterna som bekant vara delade. Motionärerna har konkretiserat en del av sina betänkligheter mot det framlagda förslaget. Jag skall här ta upp dem på punkt efter punkt men utan någon djupgående argumentering. Jag skall också försöka att undvika att upp repa vad som redan finns skrivet i de tryckta handlingarna. Debatten skulle knappast vinna någonting på att jag stod och läste upp det som de intresserade kammarledamöterna redan hunnit ta del av. Jag följer i alla fall den ordning i vilken argumenten återfinns i det sammansatta utskottets betänkande. Det är först fråga om den period för vilken kammarsekreterare och utskottssekreterare bör väljas. Fröken Sandell och hennes medmotionär har menat att man borde räkna med samma period i båda fallen. Vad kammarsekreterarna beträffar är det helt klart att för närvarande inte någon annan period kan komma i fråga än en ettårig. Konstaterar man det, skulle man med utgångspunkt från fröken Sandells resonemang komma till resultatet att också utskottssekreterarna skulle vara hänvisade till ett enbart ettårigt förordnande. Under sådana förhållanden är det givetvis svårare att finna personer som kan tänkas vara intresserade av att åta sig dessa arbetsuppgifter. Det är det resonemang som föres i utskottet, och vi kan icke finna någon anledning att på grund av den argumentation som förts i motionen frångå vår uppfattning. I fråga om besvärsrätten tyckte jag mig i fröken Sandells anförande återfinna två olika ståndpunkter. Fröken Sandell menar att man genom att införa en besvärsrätt skulle träda utskottens suveränitet för nära. Man skulle kunna påtvinga dem funktionärer som utskotten i och för sig inte skulle vilja ha men som klagade sig till anställning hos utskotten. Det är då att märka att besvärsrätt icke förutsätts för kammarsekreterare och för utskottssekreterare — därvidlag skulle alltså även i fortsättningen råda den fulla suveränitet som fröken Sandell eftersträvar. De övriga som kan komma i fråga utgör en betydligt mindre krets än vad man i första hand skulle kunna tänka sig. Men det reducerar inte problemet som så dant, utan denna mindre krets bör väl tillerkännas samma rätt att få den objektiva tillsättningsnormen prövad som vi anser det fullt naturligt att tillerkänna så många anställda som möjligt i samhället. Därför har vi konstruerat en besvärsrätt. Då återstår frågan vem som skall utöva besvärsrätten. I den mån besvär hittills har kunnat förekomma inom riksdagsförvaltningen och riksdagens verk är det bankoutskottet som har varit behörig instans. Jag vill gärna som medlem av detta utskott vitsorda att det inte är någon eftersträvansvärd uppgift att vara klagomur. Man får ta del av klagomål som kan vara personligt färgade och därför ömtåliga att handlägga. I den mån så inte är fallet är det under alla förhållanden frågor som är synnerligen svåra att tränga in i och bilda sig en uppfattning om, Detta säger jag för att klart redovisa att det inte är bankoutskottet som sådant som önskat hålla fast vid sin gamla funktion. För att spinna vidare på fröken Sandells formulering om utskottens suveränitet kan man väl säga att en viss önskan att behålla suveränitet beträffande förvaltningen här i huset ligger bakom tanken att prövningen av besvär icke skall i första hand förläggas utanför riksdagen. I sitt anförande nämnde fröken Sandell att hon skulle kunna tänka sig en nämnd bestående av domare m.fl. som tog upp sådana klagomål. Det skulle man för allt i världen kunna tänka sig. Om jag minns rätt finns den tanken icke framförd i motionen och har därför icke kunnat prövas inom utskottet. Jag vill däremot fästa uppmärksamheten på att arrangemanget med bankoutskottet som besvärsinstans uttryckligen har betecknats som ett provisorium, som i en framtid skulle kunna ändras. I motionen har man också kritiserat förslaget om inrättande av en tillsättningsnämnd — man har också där talat om utskottens suveränitet. Fröken Sandell gick nu i detalj igenom de argument som framförs i utskottsutlåtandet och menade att dessa knappast var hållbara. Ett av de i utlåtandet anförda argumenten är att vi genom en särskild tillsättningsnämnd skulle kunna få större likformighet när det gäller att tillsätta de nu lediga tjänsterna. Jag kan knappast förstå att man kan invända någonting på den punkten. Det är ju ganska tydligt att ett antal personer, som sitter och bedömer samtliga sökande till det stora antal tjänster som skall tillsättas, på ett helt annat sätt kan komma fram till en likformig bedömning än om den bedömningen skail ske inom låt mig säga 10—12 olika instanser, såsom det eljest skulle bli fråga om. En uppenbar fördel är också att denna tillsättningsnämnd kan lägga ut hela patiensen på en gång. Ännu har vi inte sett vilka som anmäler sig som sökande till de olika tjänsterna. Men omöjligt är väl inte att en och annan kan anmäla sig som är intresserad av mera än en tjänst och alternativt kan komma i fråga såväl till en tjänst som till en annan eller kanske rent av en tredje. För den händelse vederbörande över huvud taget skall komma i fråga skulle det ju vara synnerligen komplicerat, om inte en och samma tillsättningsnämnd finge lägga ut hela patiensen på en gång. Och — låt mig använda liknelsen en gång till — att få en patiens att gå ut är inte alltid så lätt. Jag vill understryka att det verkligen behövs expertis i detta sammanhang, expertis för att bedöma värdet av de meriter som vederbörande åberopar, Fröken Sandell säger — och det kan ju ligga något i det — att den expertisen skulle kunna fungera i den mindre enheten för sig: i varje utskott o. s. Vv. Detta skulle emellertid kräva ett större tidsuppbåd än arrangemanget med en särskild tillsättningsnämnd. Det är inte sagt att noggrannheten skulle bli bättre genom ett sådant förfarande. Så några ord om utannonseringen av tjänsterna, som motionärerna menar har skett i större utsträckning än vad som var nödvändigt. Det kan anmärkas. Men en betydligt gravare anmärkning hade det utan tvivel varit, om någon kunnat säga att det i mindre utsträckning än vad som vore skäligt kungjorts att här nu finns en rad intressanta — och som jag tycker välbetalda — uppgifter lediga för intresserade sökande. Fröken Sandell menade att vi här i kamrarna hade haft otillräcklig tid på oss för att sätta oss in i det nya läget. Vi fick dock handlingarna på våra pulpeter i god tid den andra remissdebattsdagen, som fröken Sandell också sade, och alla var väl inte hemresta, även om den som själv stod i talarstolen den aktuella dagen väl något vemodigt kan få konstatera att anförandena tydligen bedömdes som ganska ointressanta. Ganska många här i riksdagen bör alltså ha haft tillfälle att från och med andra remissdagen ta del av förslaget. Sämre har det varit med möjligheterna för de tjänstemän och andra ute i samhället som skulle kunna tänkas vara intresserade av att vinna anställning i riksdagen under de nya formerna. Därför ser jag, som sagt, betydligt hellre att man har annonserat i överkant än att det skulle ha annonserats i mindre utsträckning. Ytterligare en reflexion gjorde jag under fröken Sandells anförande. Det förvånade mig litet grand att talaren kunde finna någon kritik mot den nuvarande uppsättningen av tjänstemän i vad organisationsutredningen har skrivit och i vad utskottet har skrivit. Fröken Sandell fann en utgångspunkt för en sådan uppfattning i de höga kvalitetskrav som såväl organisationsutredningen som utskottet understryker att man måste ha på funktionärerna. Men det är inte en bättre kvalitet som efterlyses utan en oförändrat god kvalitet.

Jag tror nog att man efter denna genomgång skall kunna säga att vi har strävat mot samma mål, vi som arbetat inom utredningen och inom utskottet och de som nu motionerat och de som i tidigare sammanhang har arbetat för trivsel — blomstersmyckning och andra liknande saker -— i arbetet här i riksdagen och för ökad effektivitet. Fröken Sandell slutade med en smula pessimistiska uttalanden på dessa punkter, kanske påverkad av det gråa novemberväder som omger oss. Jag tror dock att när man på detta sätt på punkt efter punkt går igenom förslaget finner man att förslaget är ägnat att åstadkomma en bättre effektivitet än som tidigare förekommit och att farhågorna för att trivseln skulle minska kommer att visa sig obefogade. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till sammansatta konstitutionsoch bankoutskottets betänkande.

Herr talman! Jag är tacksam för de kommentarer som utskottets företrädare har gjort. Han började med att säga att han inte skulle anföra någon djupgående argumentering mot motionen och jag förstår mycket väl att varken han eller utskottet för övrigt har kunnat göra det, eftersom vi tyvärr inte fick motionen klar förrän sista motionsdagen, och vid det laget hade utskottet redan kommit så långt i sin behandling av ärendet att man var färdig att justera. Således hade utskottet mycket liten tid att närmare gå igenom motionen. När det gäller frågan om förordnande på ett eller tre år vill jag säga att vi vid utformandet av motionen ansåg att man borde ha samma förordnandetid för kammarsekreterarna och utskottssekreterarna. Vi anser inte alt det är ett bevis på ett mindre förtroende om man inte väljer sekreterare i kamrarna utan bara tillförordnar dem. Om förordnandet blir på tre år anser vi att det är lika stort förtroende som att sekreteraren väljs av kammaren på ett år. Vi ansåg oss dock inte kunna föreslå att sekreterarna skulle förordnas på tre år, eftersom den stadga vi hade att rätta oss efter vid skrivandet av motionen föreskrev att kammarsekreterarna skulle väljas för ett år, och vi stannade därför vid ett förslag att samtliga sekreterare skulle förordnas på ett år. Annars har vi inte någon gång talat emot en längre tids förordnande. Det är nämligen alldeles klart att tjänstemannen i fråga får större trygghet och bättre arbetsförhållanden genom ett längre förordnande. Vad besvärsrätten angår talar man här om att det gäller en så liten krets o. s. v. Det är emellertid inte detta vi har resonerat om, utan det är huruvida det är riktigt att ett utskott inom riksdagen skall avgöra andra utskotts tjänstetillsättningsfrågor och kanske även ibland få uppträda som besvärsinstans för sina egna anställda. Det är detta vi vänder oss emot. Att jag här förde fram en tanke på en särskild nämnd för detta ändamål, något som inte fanns med i motionen, må vara mig förlåtet; det är väl inte bara jag som tänker efteråt när en sak redan är skriven. Herr Regnéll påpekar nu att det minsann inte är trevligt att sitta i en nämnd och vara besvärsinstans. Det vet jag mycket väl, ty jag sitter själv sedan flera år i en sådan besvärsnämnd och avgör frågor om tjänstetillsättningar som har överklagats. Det är inte alls något arbete att direkt eftersträva. Herr Regnéll tillhör ju bankoutskottet, och eftersom han har dessa erfarenheter borde han väl tycka att det bara vore till fördel, om man kunde överflytta denna ytterligare arbetsbörda med åtföljande besvärligheter till någon annan instans. Jag vill än en gång deklarera, att jag personligen inte alls har någonting emot om man på något annat sätt skulle kunna ordna besvärsmöjligheterna för de berörda tjänstemännen. Jag har fortfarande inte fått något bestämt besked om vad utskottet menar att det är för starka skäl som utredningen har lagt fram för att man skall ha en särskild tillsättningsnämnd. Detta resonemang om att saken rör så många tjänstemän och att man — som herr Regnéll säger — måste kunna lägga ut hela patiensen på en gång är i själva verket inte relevant. Var och en har ju i sin ansökan måst ange vilket utskott som han eller hon söker till. Därför är det en ganska begränsad krets som man för varje utskott har att ta ställning till, och detta skulle lika bra som i en nämnd kunna göras i utskottet, t.ex. hos presidiet, med tillkallad expertis. Jag tror, herr Regnéll, att utskottet inte alls har menat att dess skrivning skulle uppfattas som någon kritik av de nuvarande tjänstemännen, men jag kan inte undgå att få den känslan när jag läser utlåtandet. Därför skulle jag hellre i det ha velat finna de ord som herr Regnéll själv formade, nämligen att man i fortsättningen vill ha en oförändrat hög kvalitet på sina tjänstemän. Det hade nog varit trevligare om det hade stått så i utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag har kanske inte så särskilt mycket att tillägga, eftersom det som fröken Sandell tog upp var ett par av de frågor som vi redan utbytt tankar om. Beträffande besvärsinstansen står på s. 40 i utlåtandet att utredningen har stannat för att bankoutskottet åtminstone tills vidare skall vara besvärsinstans. Jag tror att jag redan i mitt första anförande framhöll att detta är ett klart besked om att man kan tänka sig en annan ordning när man har fått erfarenhet av hur det kan komma att fungera med bankoutskottet som besvärsinstans. Att man inte har konstruerat något annat system redan nu har i sin tur samband med att man föreställer sig att antalet ärenden som går till överklagande kommer att bli ringa och att det kanske inte är motiverat med en särskild nämnd för att handlägga ett mycket begränsat antal fall. Beträffande frågan om en tillsättningsnämnd, som fröken Sandell också återkom till, skulle man kunna hänvisa till att sådana nämnder vid ett flertal tillfällen tillsatts inom den Kungl. Maj:t underställda statsförvaltningen, när det har varit fråga om en omfattande nyrekrytering, och att man haft goda erfarenheter av det sättet att arbeta. Det kanske kan nämnas att detta förslag inte kommer såsom någon obehaglig överraskning för utskottsordförandena. Flertalet av dessa har varit medvetna om det förslag som skulle komma att läggas från utredningens sida, och de har kunnat tänka sig en sådan ordning. Slutligen vill jag påpeka att den motion som fröken Sandell har burit fram i kammaren inte på något sätt blivit slarvigt behandlad i sammansatta konstitutionsoch bankoutskottet. Det är alldeles riktigt att det inte behövdes lång tid för att behandla motionen när den låg på bordet, men detta berodde på att den problematik som den aktualiserade var väl känd för utskottets leda möter. Den hade debatterats vid tidigare sammankomster och varit föremål för utförlig föredragning av väl insatta experter. Man kunde därför göra en snabb bedömning av de problem som berördes i motionen, och man kom fram till att den icke föranledde något ändrat ställningstagande för utskottsledamöternas del.

Herr talman! I skrivelse till skolöverstyrelsen begär Lärarnas riksförbund, att en utredning tillsätts med uppgift att klarlägga, huruvida det finns möjligheter och resurser att genomföra den stora skolreformen. Det är bl.a. bristen på undervisningsmateriel som gett lärarna anledning att vända sig till skolöverstyrelsen. Skolreformens genomförande förutsätter tillgång till kostnadskrävande materiel. » Skrivelsen torde» — för att citera ett pressmeddelande som jag har framför mig — »kunna betraktas som en bekräftelse på vad Lärarnas riksförbund ansett sig kunna konstatera, nämligen att den nya skolan aldrig börjat.» Detta framkom också i en intervju som TV-Aktuellt hade på tisdagen med en representant för sagda organisation. Det ger verkligen aktualitet åt den högerns partimotion, som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 134. Motionen tar sikte på en hemställan till Kungl. Maj:t att för riksdagen snarast framlägga en tidsplan för genomförandet av fattade beslut på skolväsendets område. Motionen innebär givetvis inte — som skolöverstyrelsen i någon mån försöker antyda — en propå om att ändra tidpunkterna för det formellt tidsmässiga genomförandet av grundskolan respektive det nya gymnasiet. Naturligtvis bör inte — det är jag angelägen att understryka — de fem procent av landets kommuner, som ännu inte infört grundskolan, ytterligare uppskjuta övergången. Ännu mindre kan man naturligtvis underlåta att föra det nya gymnasiet, som i höst startat med årskurs 1, vidare i de följande årskurserna. Vad motionärerna avsett är, vad jag skulle vilja kalla det reella genomförandet av fattade beslut, d. v. s. beträffande byggnader, undervisningsmateriel, läroböcker, lärare och annan personal. Motionärernas tanke var, att regeringen skulle ha fått redovisa i vilken takt detta reella genomförande skulle kunna ske med hänsyn till det statsfinansiella och ekonomiska läget, som ju är sämre nu än när motionen skrevs för snart ett år sedan. En sådan regeringsbedömning skulle ha blivit synnerligen belysande och förmodligen även avslöjande. Nu har emellertid skolöverstyrelsen i sina anslagsäskanden för budgetåret 1966 68 som för budgetåren 1968 70. Skolöverstyrelsen betecknar de föreslagna ramarna som ett absolut minimibehov. Här föreligger alltså i någon liten mån och i åtminstone ett avseende ett försök till en tidsplan för ett mer reellt genomförande av fattade principbeslut.

Desavuerar Kungl. Maj:t skolöverstyrelsens förslag till denna lilla ekonomiska tidsplan, måste väl detta tolkas på det sättet, att våra resurser inte räcker till för att genomföra de hittills beslutade skolreformerna i avsedd takt. Kravet på en tidsplan måste då — med ytterligare tidsförskjutningar som följd — återkomma, inte minst med tanke på vad som är att vänta i fråga om yrkesutbildningen och vuxenutbildningen. Jag ber alltså med dessa »reservationer» att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande nr 134.

Herr talman! Med anledning av statsutskottets utlåtande över herrar Holmbergs och Bohmans motioner om en tidsplan för de beslutade skolreformernas genomförande vill jag för folkpartiets del framhålla, att vi tror att dessa motioner aldrig skulle ha väckts om regeringen valt att samordna reformerna på utbildningens område. Det har varit den socialdemokratiska regeringens misstag i efterkrigstidens skolpolitik, att den inte samordnat planeringen och genomförandet av reformerna inom utbildningsväsendet. Låt mig bara erinra om att grundskolebeslutet fattades 1962, besluten om det nya gymnasiet och fackskolan 1964 och beslutet om universitetsfilialer m.m. 1965. Och nu väntar vi propositioner om yrkesutbildningen och vuxenutbildningen. Likaså torde vi få vänta ännu en tid på förslag om en lärarutbildning som är anpassad till dessa skolformer, och det är ju ganska anmärkningsvärt. Frågan är om inte lärarutbildningen borde ha reformerats först av alla dessa utbildningsformer. Det på detta sätt utbyggda skoloch utbildningsväsendet har blivit, tycker jag, dåligt integrerat, och följden har blivit en ryckighet i planeringen som t.o.m. kunnat resultera i felinvesteringar i lokaler o. s. v. Låt mig här bara säga att huvudmännen för de gymnasiala skolformerna — gymnasium, fackskola och yrkesskola — är ytterst angelägna att få klara besked om hur den integrerade gymnasieskolan skall se ut, när den skall börja fungera och vilken huvudman den skall ha. För skolväsendets planering ute i våra län och kommunblock är det nödvändigt att man får svar på dessa frågor inom en mycket nära framtid. Vi väntar därför på klara besked från regeringen. I utskottets utlåtande över motionerna redovisas också skolöverstyrelsens prognoser beträffande möjligheterna att genomföra de skolreformer som har beslutats. Det finns ingen anledning för mig att närmare gå in på skolöverstyrelsens framställning.

Alla möjligheter att utnyttja dessa nya media i lärarbesparande syfte bör därför noga utredas och tillvaratas. Jag vill i detta sammanhang gärna hänvisa till en motion som har väckts av herr Nyman i medkammaren och mig och som är föranledd av propositionen om rundradions framtida verksamhet. vet på skolväsendets område beträffar att skolöverstyrelsen dels föreslagit rationaliseringar i skolbyggnadsverksamheten, dels framlagt förslag om treårsplaner för investeringsramarna på skolbyggnadsområdet. Jag tror att det är nödvändigt och riktigt att vidta sådana åtgärder i det ansträngda samhällsekonomiska läge som vi för närvarande befinner oss i.

Likaså bör möjligheterna till industriellt byggande tillvaratas också på skolbyggnadsområdet. Om de här föreslagna åtgärderna vidtas och planeringen underlättas genom snara besked beträffande återstående reformer på skolväsendets område, torde det för närvarande inte vara aktuellt att fastställa någon tidsplan för redan fattade besluts genomförande. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vad är det för nonsens, herr Arvidson, att börja tala om att den skolmateriel, som nu finns i handeln, inte fyller måttet och att sedan ta det som intäkt för att peka på att här har s, k. privatkapitalism misslyckats? Det är inte något fel på den skolmateriel som finns i handeln, t.ex. bandspelare och skivspelare — för att nu nämna de mest populära, mest använda och hetast åtrådda. Denna skolmateriel är alldeles utmärkt. Vi har fått ett litet försök till s.k. socialistisk — om jag nu skall använda ett annat modeord, eftersom herr Arvidson använde ordet privatkapitalistisk — produktion i Sö-förlaget. Detta förlag har sannerligen inte hittills skurit några lagrar med vad de lyckats göra. Dessutom har dess böcker blivit dyrare än åtskilliga andra böcker. Är det en sådan socialistisk planhushållning, som herr Arvidson vill rekommendera på detta område? Jag är utomordentligt förvånad över att herr Arvidson inte har hört talas om att lärare klagat över att de inte har fått den materiel de behöver. Det visar, att herr Arvidson, där han sitter i sitt elfenbenstorn, inte vet vad som händer ute på skolfältet. Sådana klagomål har jag hört till övermått på många håll. Jag har även hört dem i min egen kommun som är landets andra. Dessutom är jag ledamot av skolstyrelsen i kommunen och har alltså även i denna egenskap fått höra klagoropen. Jag vill dessutom påpeka för herr Arvidson, att man nu i många kommuner är i färd med att förbereda nästkommande budget och att man i flera kommuner, som jag känner till, bl.a. min hemkommun, måste tillgripa nedskärningar i skolbudgeten just för materiel och dylikt. Vet herr Arvidson ingenting om detta? Låt mig vidare helt kort framhålla, att syftet med föreliggande motion — huruvida denna är dåligt skriven eller ej lämnar jag därhän; det är inte jag som skrivit den — är att få reda på om och hur det är möjligt att i full utsträckning — även kvalitetsmässigt — genomföra de beslut som vi fattat på skolområdet. Det är särskilt aktuellt att få veta detta mot bakgrunden av att vi nästkommande år skrider till att fatta nya kostnadskrävande beslut. Jag har inte något emot att vi skall enas om de beslut som kommer att föreslås i propositionerna, men vi måste ju känna till förutsättningarna för att kunna genomföra dem. Det skall väl inte bli lika besvärligt för att inte säga omöjligt att genomföra dem som det är då det gäller de redan formellt fattade besluten.

Herr talman! Att jag kom in på frågan om kommunernas handlande och deras möjligheter i detta sammanhang, beror ju helt på att herr Arvidson tog upp det ämnet. Jag har inte nämnt kommunerna, men jag kan ju inte låta påståenden, som han framför här, stå oemotsagda, då han har så uppenbart fel. Det är väl riktigt, att det inte finns s.k. bredvidläsningsböcker för självständigt arbete i tillräcklig utsträckning, men såvitt jag vet, håller bokförlagen på att mycket intensivt arbeta med det. Jag förutsätter också, att den statliga inrättning, som kallas för Söförlaget, gör detsamma. Det skall bli intressant att se, vem som kommer först och vem som kommer att prestera det bästa. Jag tror mig redan nu kunna säga vem det blir. Att sedan försöka insinuera, att de stora producenterna av läroböcker och materiel inte har resurer för att kunna framställa läroböcker och materiel, och att tala om amatörmässighet i framställningen av läroböcker hitintills tycker jag också är prat utan någon täckning i verkligheten. Vad är det för resurser som herr Arvidson har tänkt sig att SÖ-förlaget skall ha? Hur många tiotal miljoner skall vi kasta in i det för att det förlaget skall kunna göra någonting på detta område? Det betyder forskning och det betyder långtidsprognoser som man måste investera kapital i. är det dit herr Arvidson syftar? Vidare säger herr Arvidson, att priset för bandspelare är högt. Ja, det är möjligt att det är det, och det är möjligt, att det kan pressas ytterligare genom rationalisering inom företagen. Men om herr Arvidson tror att bandspelare kommer att bli billigare, om Sö-förlaget börjar tillverka sådana, vill jag påpeka det faktum som redan nu är tydligt, nämligen att de läroböcker som framställs av Sö-förlaget ingalunda är billigare, snarare dyrare än de som kommer från de privata framställarna.
Herr talman! Jag fäste mig vid vad herr Arvidson sade om utbildningen av lärare för de nya skolformerna. Om jag fattade herr Arvidson rätt uttryckte han sig ungefär på följande sätt: man kan inte utbilda lärarna tillräckligt förrän skolan står där. Det kan ifrågasättas hur man skall tolka detta. Det är verkligen kufiskt, tycker jag, och det är enligt min mening ett så intressant uttalande att det ger mig anledning att ställa följande fråga till herr Arvidson: Vad anser då herr Arvidson om tidsplanen för utbildningen av lärarna för den nya metodiken, för det nya sättet att utbilda och undervisa i de olika nya skolformerna? Hur lång tid anser herr Arvidson det vara rimligt att räkna med, innan lärarna har blivit utbildade för detta nya sätt att undervisa? Jag tycker verkligen att det är en mycket intressant fråga. Jag skall med stort intresse lyssna till vad herr Arvidson har att säga på den punkten.

Herr talman! Jag tackar herr Arvidson för svaret. Jag medger att utbildningen av lärare och anpassningen till den nya skolan är en process som tar lång tid. Men skolmyndigheterna måste på allt sätt medverka med den information och den omskolning som kräves när man gör förändringar. I annat fall uppstår det motstånd mot själva förändringen. Och där anser jag att det har brustit. Inte minst av den anledningen är det nödvändigt med någon form av tidsplan, annars riskerar vi att tala om skolreformerna som någonting av pappersreformer, vilket skulle vara högst beklagligt. Herr Arvidson säger att vi skall återkomma till dessa frågor, och det tycker jag vi skall göra. Vi får bl.a. se vad statsverkspropositionen har att bjuda i det fallet.
Herr talman! Herr Arvidson är en verklig mästare i att glida från det ena till det andra. Vi har snart hunnit diskutera alla materier som rör skolan. När herr Arvidson nu talar om forskning i bokutgivning — och jag kan hålla med om att vi kan behöva diskutera den saken — så är det ju inte längre fråga om det statliga bokoch materielförlaget. Då är han inne på en helt annan tanke, nämligen ett slags läroboksforskningsinstitut. Det må vi också gärna diskutera, men det får vi då göra en annan gång.

Herr talman! Jag har intet annat yrkande än statsutskottet beträffande denna motion om samordning av sjöräddningstjänsten. Jag har i stället begärt ordet för att få med en del sakinformation om vad som ändå har skett sedan vi väckte motionen i januari månad. Det har varit en glädjande utveckling, och det var det vi syftade till i motionen. I vår motion betonades speciellt att åtskilliga olyckor hade skett på norrlandskusten, och vi ifrågasatte också om samordningen med helikopter hade fungerat som den skulle. Under remissbehandlingen har samtliga remissinstanser — chefen för marinen, chefen för flygvapnet, generaltullstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, telestyrelsen och luftfartstyrelsen — bedyrat att det har varit ett bra och effektivt samarbete. Jag vill inte påstå att det blivit så bara därför att vi motionerat om saken, men det har ändå blivit en ändring beträffande helikoptertjänsten på norrlandskusten. Jag vill till protokollet läsa in en sakinformation som jag nog tycker borde ha stått antingen i utskottsutlåtandet eller i något av remissyttrandena. Det meddelades nämligen i en av ortstidningarna där uppe den 19 mars att Söderhamn får sina helikoptrar. »Efter flera års otålig väntan kommer Hälsinge flygflottilj i Söderhamn nu äntligen att få de två räddningshelikoptrar som beslutats stationeras dit. Preliminärt kommer dessa att förläggas till Hälsingeflottiljen från den 1 juni i år. Redan på måndag placeras en helikopter vid F15 för att svara för räddningsberedskap under den period med besvärliga isförhållanden ute till havs som väntas fram till den 1 maj.» När denna glädjande utveckling skett har vi intet annat yrkande än utskottet. Vi har praktiskt taget fått våra önskemål uppfyllda trots utskottets avstyrkande, och jag kan notera remissinstansernas försäkran om att allt fungerar väl, t.o.m. mycket väl.

Herr talman! I de motioner, I: 78 och II: 116, som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 138, yrkas att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t hemställa om en översiktlig planering på riksplanet för mälarområdet. Motionärerna motiverar sin framställning med att en enorm utveckling ägt rum under de senaste åren inom fram för allt mälarområdet.

Utvecklinger ställer i dag betydligt större krav på områdenas storlek än tidigare för att bra resultat skall uppnås.

Naturvården kommer vidare in i sammanhanget. Mälarens förorening är också en fråga av betydande storleksordning och vikt för de samhällen, som tar sitt dricksvatten från denna sjö. För att lösa de problem som härvidlag uppstår fordras en samverkan långt utöver de nuvarande möjligheterna. Fråga är om inte dessa spörsmål bör föras upp på riksplanet även under utredningsstadiet. Mycket mera skulle kunna anföras för att motivera vår hemställan i motionen.

Självfallet har vi motionärer inte något att erinra mot en utvidgning av det slag utskottet tänker sig. Jag kan emellertid inte undgå att ställa frågan, varför utskottet inte lika gärna kunnat förorda bifall till motionerna sedan en så positiv deklaration gjorts i utlåtandet. Svaret på frågan ges väl i den hänvisning till utskottets utlåtande nr 38 som ingår i skrivningen. I detta utlåtande begärdes en utredning för översyn av såväl byggnadslagstiftningens innehåll med avseende på de olika planinstituten som planväsendets organisation i dess helhet. Utskottet hänvisar också till det utredningsarbete som pågår dels i fråga om den nya länsindelningen, dels i fråga om länsförvaltningarnas framtida organisation och som enligt utskottet kommer att påverka de i motionerna aktualiserade frågorna. Och visst är det riktigt att det hänt en hel del sedan motionerna skrevs — det kan lätt konstateras, Det förda resonemanget leder, herr talman, till att jag avstår från att yrka bifall till motionerna. Ett sådant bifall skulle för övrigt näppeligen stärka motionärernas av utskottet accepterade uppfattning om nödvändigheten av en regional översiktsplanering på riksplanet. Jag uttalar förhoppningen att de utredningar som utskottet hänvisat till skall ta upp de frågor som vi motionärer aktualiserat — ärenden av mycket hög angelägenhetsgrad och stor aktualitet för det ifrågavarande området.

Herr talman! Med anledning av herr Johanssons i Södertälje anförande finns det anledning att något beröra den diskussion som fördes i statsutskottets fjärde avdelning när de här aktuella motionerna behandlades. Den allmänna uppfattningen inom utskottet — och denna inställning framgick också av remissyttrandena — var att något borde göras på detta område, d. v. s. frågan om planering över länsgränser och kommungränser. Tveksamhet föreligger dock om vilka medel och vilken metodik man skall använda. Jag vill försöka bena upp dessa problem mycket kortfattat. Det har talats ganska mycket om riksplanering på senare år. Kommunikationsministern har i år vid ett par tillfällen berört denna fråga, och jag förstår att det måste vara mycket svårt att finna en metod för dylik planering. Det gäller att komma fram till vad som skall planeras på riksnivå. Enligt min mening skall man på riksnivå planera statens egen verksamhet, men det kan ha sina svårigheter med hänsyn till den sektorplanering som pågår från olika departement och olika ämbetsverk. även annan planering kan dock behöva en riksöversyn, men formerna härför har vi inte funnit. Även ur demokratisk synpunkt är det mycket svårt att finna dessa former. Vi har stärkt kommunerna och är i färd med att stärka dem ytterligare, och vi har poängterat att kommunerna skall ha planmonopol. Om man gör kommunerna starkare och ger dem större uppgifter är det svårt att samtidigt från statens sida säga att staten nu skall bestämma, Jag förstår alltså att det är svårt för kommunikationsdepartementet att finna lämpliga utgångspunkter för planeringen.

Det erbjuder alltså naturligt nog stora svårigheter att samordna dessa olika sektorer och former av planering. De problem som tagits upp i motionerna gäller mälarregionen. När man ser vad som hittills hänt beträffande denna region — det antyds också av utskottet — grips man av en viss oro. Två aktioner har nämligen kommit i gång samtidigt. Den första aktionen var när Stockholms stad inbjöd drätselkamrarnas ordförande i Uppsala, Västerås, Örebro och Eskilstuna till en diskussion om hur mälarbygdens problem skulle lösas med hänsyn till dessa storstäders intressen. Ganska snart efter det sammanträdet ansåg landshövdingen i Stockholms län att det var lämpligt att hålla ett informationssammanträde med övriga länsstyrelser och överståthållarämbetet om samma problem sedda ur de statliga organens synvinkel. Det har visat sig föreligga en viss rivalitet, och man vet ' inte vad som skall åligga den ena eller andra myndigheten. Ett system för fördelningen av de olika arbetsuppgifterna måste arbetas fram. Jag deltog i det sistnämnda sammanträdet, som var mycket innehållsrikt och upplysande, och jag oroades av det som där framfördes från det sammanträde som ägt rum med de kommunala representanterna. Det verkade som om man haft en utvidgad planering för storstockholmsregionen i tankarna. Med Stockholm som centrum skulle alltså mälarhjälmarområdet bli något slags utmark.

Vad vi då kommer in på är frågan om hur det hela skall ordnas upp när dessa regioner möts. Allt är således inte väl beställt. Vare sig man ser frågan från principiell synpunkt — hur man skall handlägga problemet var det än uppkommer i landet — eller man tänker på vad som hittills försökts i mälarområdet inger situationen oro.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

Herr talman! Motion nr 472 i denna kammare behandlar frågan om underlättande för marinens personal att erhålla kompetens som befäl på handelsfartyg. Motionärerna anser detta önskvärt, inte minst från den synpunkten att det råder brist på kompetent befäl vid handelsflottan. Huvudfrågan som här aktualiseras är hur tjänstgöring till sjöss på marinens fartyg bör tillgodoräknas för tillträde till navigationsskola och för erhållande av behörighetsbevis. Motionärernas uppmärksamhet fästes på frågan då en flaggfurir från KA 3 på Gotland, som i samband med pensionsavgång önskade övergå till civil sjötjänst, sökte inträde vid navigationsskolan i Kalmar för att avlägga skepparexamen av första klass. Av formella skäl ansåg sig skolan inte kunna anta honom som elev, eftersom hans sjötjänst inte var fullgjord vid handelsflottan utan vid marinen. Rektorn vid navigationsskolan stödde sig därvid på yttranden från sjöfartsstyrelsen och skolöverstyrelsen. De krav som uppställdes för inträde vid skolan omfattar bl.a. tolv månaders tjänst på handelsfartyg. Den ifrågavarande flaggfuriren hade över 19 års befälstjänst ombord på bl.a. bogserbåt och transportbåt, alltsammans i östersjöfart, därav sju år som självständig chef. Dessa meriter ansågs emellertid icke uppväga de tolv månadernas tjänst på handelsfartyg. Det erfordrades dispensansökan till Konungen, vilken för Övrigt avstyrktes av skolöverstyrelsen, för att vederbörande genom Kungl. Maj:ts beslut skulle erhålla medgivande att inträda vid navigationsskolan. Flaggfuriren har nu genomgått skolan och klarat sina betyg, men man frågar sig om det verkligen skall behöva vara så krångligt för en sådan kvalificerad kraft att få inträde vid en navigationsskola. Motionärerna anser att detta är att formalistiskt följa vissa bestämmelser, som inte en gång för alla kan betraktas som tillfredsställande och från vilka dispens kan lämnas av sjöfartsstyrelsen. Utskottet menar att de av motionärerna anförda synpunkterna i och för sig är värda beaktande men finner inte någon särskild framställning i ämnet från riksdagens sida, i varje fall för närvarande, vara påkallad. Herr talman! Jag har inte något yrkande men vill uttrycka förhoppningen att vederbörande myndigheter i fortsättningen måtte mindre formalistiskt än hittills handlägga här berörda frågor.

Herr talman! Det kanske borde understrykas att det inte är uteslutande formalistiska skäl som ligger bakom den restriktivitet som man iakttar när det är fråga om att utan vidare flytta personal med speciell navigationsutbildning från marinen till handelsflottan. Befälet i handelsflottan måste inte bara ha utbildning som navigatör utan ock så mycket god erfarenhet i att handha lasten. Det är nämligen mycket betydelsefullt att lasten hanteras på sådant sätt att man inte riskerar dels att lasten fördärvas, dels att fartygets stabilitet försämras.
Herr talman! Med anledning av de instämmanden som gjorts till herr Gustafssons i Stenkyrka anförande är jag angelägen att understryka vad herr Carlsson i Göteborg yttrade, nämligen att det här inte bara är fråga om formalistiska skäl. För den civila sjöfarten föreligger åtskilliga kompetenskrav som inte har samma utpräglade betydelse inom den marina sjöfarten. Det gäller en annan typ av sjömanskap; det gäller, som herr Carlsson i Göteborg framhöll, lasthanteringen. Över huvud taget är arbetsförhållandena ombord annorlunda i den civila sjöfarten. Därför har de myndigheter som handlägger dessa frågor så sent som 1964 uttalat att man inte kan bortse från kravet på viss erfarenhet från handelsflottan. Jag tror mig våga tillägga att det inte finns någon anledning att misstänka att man i onödan skulle försvåra en övergång från marinen till handelsflottan i sådana fall som det här rör sig om. Med detta, herr talman, ber jag att få understryka vad utskottet har skrivit och yrka bifall till dess hemställan.

Herr talman! I den till detta utlåtande fogade reservationen = anhålles om skyndsam utredning i syfte att med beaktande av den förändrade situationen inom lastbilstrafikbranschen skapa bättre möjligheter till krediter och ordnad kapitalförsörjning för de enskilda företagen inom branschen. Nog finns det, herr talman, starka motiv för att ge företagarna inom denna bransch en rättvis behandling. De bör åtminstone få tillfälle att konkurrera om tillgängliga krediter på samma villkor som de vilka erbjuds de varuproducerande företagen. Transportväsendet är ju en viktig faktor i produktionsapparaten, så betydelsefull för denna att det inte är överdrivet att påstå att transporterna utgör en integrerad del av produktionen. Av de 13 000 företag som arbetar inom lastbilstrafiken är inte mindre än 12000 mindre företag, omkring 9 000 av dem arbetar med endast ett fordon. Det finns inget som helst skäl till att dessa mindre, i varuproduktionen praktiskt taget integrerade enheter skall diskrimineras i kredithänseende. Behovet av krediter över huvud taget och kravet på att få utnyttja företagarföreningarnas kreditgivning och industrigarantilånen — för att bara nämna de kreditmöjligheter som borde vara självklara — har väsentligt ökat på grund av den fortgående strukturrationaliseringen inom branschen, en rationalisering som påskyndats av den liberalisering av trafikpolitiken som riksdagen beslutat och som nu successivt genomförs. Tidigare har branschens sammanlagda kreditbehov uppskattats till minst 200 miljoner kronor, men till följd av den nyss nämnda omställningen och den allmänna utvecklingen inom branschen torde det nuvarande kreditbehovet avsevärt överstiga detta belopp. I sammanhanget är det också värt att notera, att eftersom branschen till övervägande del består av små företag så är självfinansieringsförmågan låg — självfinansieringsgraden torde inte ligga högre än 10 å 15 procent — och detta leder till ett mycket stort behov av extern finansiering. Jag framhöll inledningsvis att transportväsendet är ett viktigt led i produktionsapparaten. Detta framhålles också av kommerskollegium i ett yttrande över en liknande motion för ett par år sedan.

Mot denna bakgrund är det alltså ytterst angeläget att vi får så gynnsamma förhållanden som möjligt för lastbilstrafikbranschens utveckling och fortbestånd, Att dess betydelse successivt ökat framgår av att den sammanlagda på lastbil transporterade godsmängden oavlåtligt ökat. För perioden 1960—1964 redovisas följande siffror: Lastbilstransporterna spelar alltså en allt viktigare roll på varudistributionens område. Men om kreditförsörjningen förblir så bristfällig som hittills är det fara värt att allt fler företag tvingas anlita den grå kreditmarknaden med dess räntor, som ligger på lägst 10 å 12 procent men oftast ännu högre. Om företagen tvingas till denna utväg befrämjar detta sannerligen inte deras konkurrenskraft och rationella utveckling, utan deras effektivitet sjunker. Det är en utveckling som ur samhällsekonomisk synpunkt verkligen inte kan vara godtagbar framför allt med tanke på den nyckelroll, som branschen har inom näringslivet och som jag med några få men som jag tycker talande siffror sökt redovisa.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

Herr talman! Vissa frågor kommer ständigt igen i kammaren — riksdagen brukar regelmässigt avslå de gjorda framställningarna, men de kommer upp på nytt. Jag vet inte om de har släkt skap med galten Särimner eller om det är andra egenskaper som gör att de återkommer. Den fråga som kammaren nu har att behandla har ju varit föremål för kammarens prövning såväl 1963 som 1964 och 1965, och förmodligen tas den upp också 1967, därest kammaren följer utskottets förslag. Vad är det nu motionärerna begär? Jo, de begär att staten skall gå in på kapitalmarknaden och dirigera kapital åt visst håll. Det är i och för sig intressant att statsutskottets samtliga borgerliga ledamöter, som regelmässigt anklagar socialdemokratien för dirigeringslust, i detta avseende tydligen inte har några betänkligheter. Eller skall detta betraktas som ett utslag av en principiellt ny inställning i det borgerliga lägret, då man så enhälligt går in för att samhället skall ingripa dirigerande? Vad man har glömt att markera i detta sammanhang är att om man nu dirigerar kapitalet på så sätt som motionärerna tydligen önskar — det är ju enda sättet att tillgodose motionens syfte — så måste man dirigera bort det från något annat område. Då uppstår den rent praktiska frågan: Är lastbilstrafiken en av de flaskhalsar i samhällsekonomien som det finns speciell anledning att vidta samhälleliga åtgärder mot? Enligt de uppgifter jag har fått utnyttjar man för närvarande inte lastbilskapaciteten helt. Från lastbilsägarnas organisation föreligger, om jag är rätt underrättad, ett svalt intresse för motionen. Skall samhället ingripa och dirigera, så måste det väl ändå gälla ett område där det är ett betydande samhällsintresse att verksamheten vidgas, Ett sådant område är, såvitt jag förstår, inte lastbilstrafikens. Men det är intressant att notera att samtliga borgerliga ledamöter i statsutskottet nu har den uppfattningen att staten skall ingripa dirigerande på kapitalmarknaden. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det förefaller som om herr Lindholm helt missförstått syftet med denna motion. Det är inte något slags dirigeringsiver motionärerna givit uttryck för i sin motion. Vad det är fråga om kan sammanfattas i ett enda ord, nämligen ordet rättvisa. Det finns ingen som helst rimlig motivering till att företag inom denna bransch, som har så nära och intim samhörighet med de varuproducerande företagen, skall vara sämre ställda än dessa när det gäller att få utnyttja samhällets kreditstöd, framför allt i form av lån från företagarföreningarna och i form av industrigarantilån. Det är en fråga om rättvisa, inte en fråga om dirigering.

Herr talman! Jag vill bara påpeka att för att herr Sjönells rättvisesynpunkter skall kunna tillgodoses, så måste det hända någonting på kapitalmarknaden. Om ingenting händer där, står ju herr Sjönell och stampar på samma fläck alltjämt. Förslaget förutsätter alltså ett ingrepp som favoriserar eller, för att använda ett annat ord, prioriterar denna grupp framför andra.